Fru talman! Tomas Tobé har frågat barn, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér om hon anser att dagens lagstiftning är tillräcklig för att hindra att utsatta människor utnyttjas i samband med organiserat tiggeri. Han har också frågat, för det fall statsrådet ej anser att dagens lagstiftning är tillräcklig, vilka åtgärder regeringen och statsrådet avser att vidta. Slutligen har han frågat vilka åtgärder regeringen och statsrådet avser att vidta för att ge landets kommuner bättre verktyg för att kunna agera mot illegala boplatser eller andra exempel på problematik förknippat med organiserat tiggeri. Interpellationen har överlämnats till mig. Det är naturligtvis oacceptabelt att människor som är utsatta, inte minst på grund av fattigdom och diskriminering, blir utnyttjade eller utsatta för brott i Sverige när de försöker skaffa möjlighet till försörjning. Den som utnyttjar någons utsatta belägenhet och rekryterar eller transporterar en person i syfte att han eller hon ska exploateras för tiggeri gör sig skyldig till människohandel. Den som under andra omständigheter med våld eller hot förmår någon att tigga eller överlämna pengar kan göra sig skyldig till exempelvis olaga tvång eller utpressning. Det bör dock understrykas att tiggeri inte är förbjudet i Sverige. Att förbjuda tiggeri löser inte heller de utsattas situation. Det är inte heller förbjudet att tillsammans med andra ordna en resa för att tigga eller försöka lösa sin försörjning. Polisen arbetar med att ta fram en gemensam nationell lägesbild av brottslighet kopplad till utsatta EU-medborgare. Lägesbilden kommer bland annat att analysera indikationer på människohandel, förekomsten av brottslighet kopplad till de hitresta personerna samt deras utsatthet för brott. Den nationella lägesbilden förväntas vara klar under hösten 2015. Vidare har 2014 års människohandelsutredning i uppdrag att utvärdera tillämpningen av bestämmelsen om människohandelsbrott och granska hur de brottsbekämpande myndigheterna utreder och i övrigt arbetar med ärenden om människohandel. Syftet är att säkerställa ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel, bland annat genom effektivare utredningar och ökad lagföring. Uppdraget ska redovisas senast den 9 mars 2016. Regeringen är bekymrad över att personer som vistas tillfälligt i Sverige lever under ovärdiga förhållanden. Det är viktigt att det tillfälliga stödet till dessa personer utformas på ett ändamålsenligt sätt. Det är vistelsekommunen som har det generella ansvaret för det sociala biståndet efter en individuell prövning av behovet. Regeringen utsåg i januari 2015 en nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige. Samordnaren har bland annat i uppdrag att stödja det arbete som utförs av myndigheter, kommuner, landsting och organisationer som möter utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige och som inte har uppehållsrätt. Uppdraget syftar också till att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan berörda aktörer, vilket kan vara särskilt viktigt då personer avlägsnas från tillfälliga boplatser. Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2016. Om det är fråga om otillåtna bosättningar eller andra ordningsstörningar på offentlig plats blir ordningslagens bestämmelser tillämpliga. Kommunerna har också möjlighet att meddela föreskrifter som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Vid agerande i strid mot ordningslagen eller en kommunal ordningsföreskrift kan polisen vidta åtgärder enligt ordningslagen. De kan förelägga en person att ta bort anordningar som placerats på en offentlig plats utan nödvändigt tillstånd. Om föreläggandet inte följs får polisen själv vidta åtgärder. Det är en polisiär uppgift att övervaka den allmänna ordningen och säkerheten och ingripa när störningar har inträffat. Vi måste ha klart för oss att detta gäller mycket utsatta människor, och det måste vi ta hänsyn till när åtgärder genomförs - även när det handlar om att verkställa åtgärder för att få någon att flytta. Det är också viktigt att åtgärder för att få personer att flytta genomförs efter en dialog med dem som är berörda. När det gäller otillåtna bosättningar på en plats som inte är offentlig har jag i tidigare interpellationsdebatter sagt att jag kan se de problem som markägare drabbas av. Jag har gett mina tjänstemän i Justitiedepartementet i uppgift att titta på frågan. Det finns alltså lagstiftning som kan användas när brott begås mot dessa utsatta personer, och det pågår ett viktigt arbete som syftar till att skapa förutsättningar för genomtänkta och väl avvägda åtgärder. Jag kommer att fortsätta att följa utvecklingen noga.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag måste dock säga att jag inte blir riktigt klok på vad regeringens samlade svar är när det gäller om man vill kriminalisera organiserande av tiggeri eller ej. När jag och Beatrice Ask från Moderaterna presenterade en rad förslag för att möta dessa frågor lyckades statsrådet Åsa Regnér med konststycket att inta två olika positioner på en och samma dag - på morgonen var förslagen intressanta, och på eftermiddagen var det förslag som fiskade i grumliga vatten. Miljöpartiets talesperson i migrationsfrågor dömde snabbt ut förslagen. Sedan var det dags för statsminister Stefan Löfven, som förklarade att den lagstiftning som finns i dag räcker för att möta alla dessa utmaningar. Sedan gick det lite tid, och drygt en månad senare öppnar Morgan Johansson plötsligt själv för flera av de förslag Moderaterna har presenterat. Det var mycket välkommet. Om detta hör vi dock ingenting i dag. Ska vi tolka det som att regeringen har bytt åsikt ännu en gång? Det är alltså väldigt svårt att hänga med i vad som är regeringens samlade åsikt. Det kanske är så att det finns en del beredningsarbete kvar att göra i Socialdemokraterna internt samt mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Låt oss dock komma tillbaka till det som är problemet, fru talman. Vi vet att vi har utsatta människor i Sverige och att det finns människor som är beredda att sko sig på dessa utsatta människor. Det handlar om organiserande av resor, placering av människor på olika platser i våra svenska kommuner och tagande av avgifter för att tigga på dessa platser. Vi ser tyvärr en utveckling där tecknen snarare pekar på en fördubbling av antalet människor som tigger på svenska gator och torg och utanför våra matbutiker på ett år. Vi ser dessutom en utveckling med illegala bosättningar. Kommunerna ber nu om hjälp för att hantera situationen. Då svarar statsrådet att dagens lagstiftning verkar räcka för att möta detta, åtminstone om vi ska följa vad statsrådet säger i sitt svar på interpellationen. Det är någonting annat än det statsrådet har sagt i medierna. Jag tror alltså att det vore klokt om vi kunde få ytterligare besked från statsrådet. Är regeringen beredd att kriminalisera organiserande av tiggeri - ja eller nej? Är regeringen beredd att tillföra fler verktyg för att kommuner ska kunna sätta stopp för illegala bosättningar - ja eller nej? Det är dags för regeringen att agera i frågan här och nu. Det finns absolut svåra gränsdragningar som måste göras, men man kan inte luta sig tillbaka och säga att det kommer ett antal utredningar nästa år och att man då ska försöka ta tag i frågan. Det är dags för regeringen att samordna sig, agera och ta tag i detta.
Fru talman! Tomas Tobé håller ett högt tonläge. Han säger till mig att vi ska agera här och nu, så fort som möjligt, och att det är jätteviktigt. Helst borde vi ha gjort det i går. Vi kom in i Regeringskansliet i oktober förra året. Tiggerifrågan var vid regeringsskiftet inte ny på något sätt; tvärtom hade den legat där länge, under många år. Frågan är vad den tidigare regeringen hade gjort i tiggerifrågan, alltså den regering Tomas Tobé backade upp. Vad hade den gjort under tre år? Inte ett jota. Ingenting! När vi kom in i Regeringskansliet i Rosenbad fanns det icke ett papper skrivet om just de frågor som Tomas Tobé nu tar upp. Den tidigare regeringen hade slutat regera. Om Tomas Tobé vill ställa frågan varför ingenting har gjorts tidigare ska han ställa frågan till Fredrik Reinfeldt. Han ska ställa frågan till Carl Bildt, vilket ju vore intressant eftersom kontakterna med länder som Rumänien och Bulgarien kan vara ganska viktiga. Han ska ställa frågan till Beatrice Ask, som bland annat hade hand om avhysningslagstiftningen. Varför har man inte gjort någonting? Vi fick börja från början med den här frågan, som med så många andra frågor när vi kom in i Regeringskansliet. Vi började med att utse en samordnare som faktiskt kunde gå in och titta på frågeställningarna och se vad det här handlar om. Vad är det för typ av lagstiftning vi eventuellt bör ändra på? Vad är det för typ av information vi behöver för att kunna utforma genomtänkta nya förslag? Vi började med att intensifiera kontakterna med länderna det handlar om, Bulgarien och Rumänien. Den här veckan åker statsrådet Åsa Regnér till Rumänien för att underteckna ett avtal - jag tror att hon ska underteckna det på fredag - med den rumänska regeringen. Det syftar just till att förbättra samarbetet mellan våra länder och till att försöka förbättra förhållandena för de människor som det här rör sig om. Det är i Rumänien och Bulgarien som själva grundproblematiken finns. Det är därför de sitter här. De har erbarmliga förhållanden i sina hemländer. De tycker att det är bättre att sitta i en snödriva uppe i norr och värma sin mat över öppen låga än att vara hemma i sina hemländer. Det säger en del om hur eländigt det faktiskt är där. Det är där den grundläggande lösningen behövs. Den nationella samordnaren, som för övrigt arbetade i Justitiedepartementet under den förra regeringsperioden, har börjat identifiera vilka lagstiftningsändringar som kan komma att behövas. Det handlar bland annat om den frågeställning som Tomas Tobé tar upp, nämligen om det kan finnas en lucka i människohandelslagstiftningen som man i så fall bör täppa till. Det handlar till exempel om huruvida det ska vara tillåtet att tjäna pengar på andras tiggeri - en parallell till kopplerilagstiftningen. Människohandelslagstiftningen är svår att tillämpa; den har väldigt höga beviskrav. Om det finns en lucka i lagstiftningen är jag naturligtvis beredd att täppa till den, men vi måste ha ett beredningsunderlag framme innan vi kan göra det. Detsamma gäller avhysningsfrågan. När det gäller framför allt privat mark är det ytterligt krångligt att få någonting gjort. Som jag sagt, också i mitt interpellationssvar, har jag bett mina tjänstemän att titta på den frågan speciellt för att se vad vi kan göra. Tomas Tobé klagar på att problemet inte är löst. Nej, det är inte löst än. Men den här regeringen har inte ens suttit i åtta månader, och vi har redan, fru talman, gjort mer än vad den förra regeringen gjorde på åtta år.
Fru talman! Jag är inte helt säker på att hela svenska befolkningen skulle dela bilden av att vi har en aktiv regering. Antalet propositioner från den här regeringen är rekordlågt, och det tas väldigt få politiska initiativ. Låt mig gärna tillstå att, ja, även den tidigare regeringen hade kunnat göra mer, men det finns en väldigt tydlig skillnad. Nu ser vi att det här problemet har vuxit väldigt snabbt bara det senaste året. Det förbereddes dock ett arbete på Justitiedepartementet och ett arbete pågick. Det handlade också om bilden av hur organiserat tiggeriet är i Sverige. Det är den bilden som nu tyvärr växer sig väldigt stark. Det är därför det är viktigt att nu vara beredd att ta initiativ. Fru talman! Jag lyssnade mycket noggrant på vad justitieministern sa när han skulle svara på frågan om han och regeringen är beredda att kriminalisera organiserande av tiggeri, och jag noterade att han helt plötsligt sa: Jag är beredd att täppa till detta. Jag tycker att det är viktigt att vi nu får ett samlat besked. Jag förstår att det är jobbigt för Socialdemokraterna att behöva regera med alla de olika åsikter som verkar finnas inom Socialdemokraterna i den här frågan men även med Miljöpartiet. Nu är det dock viktigt att förstå att regeringen alltså talar med en röst i den här frågan. Sedan vill jag dock mycket tydligt välkomna att det verkar finnas en förståelse för avhysning på privat mark och agerandet av Kronofogdemyndigheten. Men statsrådet nämner ingenting om det som kommunerna lyfter upp, det vill säga att de behöver få ytterligare verktyg. Den väg som de behöver gå nu blir orimlig om de vill undvika att få permanenta illegala bosättningar. Moderaterna har till exempel lagt fram förslag om att titta på om man kan använda sig av ordningsvakter som skulle kunna få ytterligare befogenheter när det gäller avhysning. Det vore intressant att höra hur statsrådet ser på den frågan. Sedan är det såklart helt rätt att i grunden handlar detta om utsatta och fattiga människor. Vi behöver agera på EU-nivå. Det är utmärkt att statsrådet Regnér nu säkerställer att vi får ett avtal. Men även där är det väldigt viktigt att återkomma. Jag tror att i förlängningen, tyvärr med erfarenhet från både Rumänien och Bulgarien, kommer man också att behöva titta på sanktioner ifall medlen inte används på det sätt som behövs. Jag kommer tillbaka till frågan: Är regeringen nu beredd att ta fram lagstiftning för att så snart som möjligt säkerställa att vi kriminaliserar organiserande av tiggeri? Det är huvudfrågan. Jag vet inte om statsrådet hade möjlighet att se detta, men vi har kunnat se hur en människa med funktionsnedsättning hämtas i sitt hemland, körs till Sverige, tvingas sitta utanför en matbutik och tigga för att sedan tas ifrån pengarna. Dagens lagstiftning räcker uppenbart inte till. Därför bör regeringen kunna ge ett tydligt besked nu om att man ska kriminalisera organiserande av tiggeri, och det arbetet är förberett.
Fru talman! Tomas Tobé har suttit i riksdagen i nästan tio år. Han vet mycket väl att man inte kan lagstifta om man inte har ett beredningsunderlag. Han vet att sådan är gången. Tänk om det hade varit så, när vi kom in i Regeringskansliet förra hösten, att det hade funnits ett lagförslag! Tänk om det hade varit så, som Tomas Tobé påstår, att det förbereddes ett arbete av den tidigare regeringen! När Tomas Tobé säger att den tidigare regeringen hade kunnat göra mer är det en omskrivning av att de inte gjorde någonting i den här frågan under sina åtta år. Det är klart att då behöver man inte göra särskilt mycket för att göra mer. Nu fick vi börja från början. Det vi gjorde var för det första att intensifiera kontakterna med Rumänien och Bulgarien för att försöka gå till roten med själva problemet. Vad det handlar om är att förbättra de förhållanden som dessa människor tvingas leva under, ofta fruktansvärda förhållanden. Det är därför som vi har haft de här kontakterna som nu i vart fall har krönts med en delframgång i och med det avtal som Åsa Regnér för Sveriges räkning ska underteckna med Rumänien i slutet av denna vecka. Säkert är det så att vi behöver återkomma ett antal gånger i den här frågan. Det är länge sedan som Rumänien och Bulgarien gick med i EU - jag tror att det var 2007 - och under alla år har de hela tiden pratat om att försöka förbättra situationen för sina medborgare som har problem av den här karaktären, men det har inte hänt någonting. Nu får vi se vad som händer med detta. Jag är helt säker på att om vi ska nå en lösning på sikt handlar det om att söka problembilden där den finns, och den finns i Rumänien och Bulgarien. För det andra gäller det straffrätten. Vill jag kriminalisera organisering av tiggeri? Vi kan problematisera det. Om jag packar in min familj i en bil och åker iväg till Sverige är det en form av organisering. Den tycker jag inte att man kan kriminalisera, däremot exploatering och utnyttjande av dem som tigger. Om jag till exempel tar betalt av någon och säger: Du får lov att sitta och tigga här om du ger mig 15 procent av dina inkomster. Ett annat exempel är om jag bedriver något slags verksamhet i Rumänien och bussar folk upp till Sverige gratis och sedan sätter dem i skuld här, och det första de får göra när de sitter på gatorna här är att tjäna ihop till skulden. De har helt enkelt satt sig i skuld till en entreprenör. Då är det inga självkostnadspriser jag kommer att ta ut, utan då är det en vinst. Det är en sådan lucka som måste täppas till. Det är osäkert om dagens människohandelslagstiftning täcker de fall som jag tog upp. Därför säger jag: Låt oss fokusera på dem som exploaterar och utnyttjar de människor som nu tvingas till detta. Den luckan är jag beredd att täppa till. När det för det tredje gäller avhysningsfrågan kan jag konstatera att mellan 2013 och 2014 nästan fördubblades antalet ansökningar, från 111 till 235, till Kronofogdemyndigheten om särskild handräckning för att få folk att flytta. Den gamla regeringen gjorde ingenting åt den frågan. Vi tar upp den nu. Den lagstiftning som finns nu är krånglig. Man måste hämta namn, personnummer och adress, och de som ska avhysas måste delges och yttra sig och dessutom betala en avgift på 600 kronor. Ja, det borde finnas en möjlighet att förenkla lagstiftningen, och det är precis det som jag har bett mina tjänstemän att titta på.
Fru talman! Tyvärr har dessa utmaningar vuxit snabbt den senaste tiden, precis som statsrådet beskriver. Bland annat gäller det utvecklingen med avhysningar. Jag noterar att jag inte fick något svar på om kommunerna ska få utökade möjligheter. Det är en viktig del i detta. Det är utmärkt om vi kan hitta samsyn om ett enklare hanterande med Kronofogdemyndigheten, bland annat. Vill statsrådet ha mer inspiration kan han ta del inte bara av de förslag som jag och Beatrice Ask presenterade. Faktum är att Moderaterna lyfte upp detta för många år sedan. Det stämmer alltså inte att Moderaterna har varit passiva i denna fråga. Jag blir inte riktigt klok på vad som är regeringens linje. Det jag hör justitieministern säga, om jag tolkar det rätt, är att vad gäller dem som utnyttjar detta är justitieministern och regeringen beredda att gå fram med lagstiftning. Eftersom vi här har en samsyn ger jag justitieministern rådet att omgående ta fram en sådan lagstiftning, för han kommer att ha stor möjlighet att få det genomröstat i Sveriges riksdag. Det vore dock en helt annan linje än vad Åsa Regnér har givit uttryck för. Hon menar att sådana förslag är att fiska i grumliga vatten. Miljöpartiet har sagt att sådana förslag inte är aktuella över huvud taget. Men det är välkommet om Morgan Johansson har vunnit den här diskussionen i samarbetsregeringen.
Fru talman! Jag tror inte att det tjänar något till att ställa olika formuleringar mot varandra. Låt oss i stället försöka lösa uppgiften. Uppgiften består av många delar, men det vi har identifierat i ett första skede är att vi ska försöka samverka med Rumänien och Bulgarien på ett sådant sätt att förhållandena för dessa människor förbättras. Det anser Åsa Regnér och många andra. Jag tog själv emot Bulgariens vice premiärminister för några veckor sedan. Då diskuterade vi just denna fråga. En sådan dialog måste föras. Men det kan inte vara en kravlös dialog från resten av EU mot Bulgarien och Rumänien, utan vi måste vara beredda att ställa krav. Det kan inte vara rimligt att så många människor drivs ut i Västeuropa för att tjäna ihop till sin försörjning på gatorna i våra storstäder. Det är helt oacceptabelt. När det gäller straffrätten ska vi fokusera på exploateringen och utnyttjandet av människor, alltså att någon tjänar pengar på en annan människa. Här har samordnare Martin Valfridsson det grundläggande uppdraget. Han har varit statssekreterare på Justitiedepartementet och vet mycket väl vilken typ av juridik det handlar om. Jag vill fortsätta dialogen med honom. Min och regeringens inriktning är att om det finns en lucka när det gäller exploatering och utnyttjande av människor ska vi täppa till den. Så till avhysningen. Vi ska inte kriminalisera tiggeri i Sverige, men vi kan inte tillåta att det växer upp en massa illegala bosättningar i landet. Här måste lagstiftningen fungera. Den måste vara modern och avpassad för de förhållanden som finns i dag, inte dem som fanns för 25 år sedan när lagstiftningen kom till. Där bör vi göra förändringar.